Fru talman! Det är inte så vanligt att någon begär ordet, när utskottets ställningstagande i en fråga är enhälligt, men som motionär inte bara i år utan också vid två tidigare riksdagar i en fråga som behandlas i civilutskottets förevarande betänkande nr 6 vill jag ändå göra några kommentarer till utskottsbetänkandet.

Själv anser jag att de frågor som vi tar upp i vår motion är av utomordentligt stor betydelse. Hur ofta upplever vi inte att vår planering och våra åtgärder på här berörda områden inte stämmer med verkligheten! Behoven visar sig vara helt andra än de vi hade planerat för. Det är väl ingen som vill påstå annat än att vi behöver veta mer om arbetsmarknadens utveckling och förändringarna där och att vi även behöver en säkrare grund för våra ställningstaganden när det gäller att anpassa vårt utbildningsväsende och vår omskolningsverksamhet till de behov som framkommer. Men vad säger nu utskottet? Jo, utskottet säger för det första att förslaget i väsentliga delar är av samma innehåll som de förslag som framförts vid 1970 och 1971 års riksdagar. Det är onekligen riktigt.

Utskottet säger att intet nytt material tillkommit, men är inte de förändringar som ägt rum på arbetsmarknaden sedan 1970 något nytt material? Är inte de svåra anpassningsproblemen på arbetsmarknaden i dag något nytt material? Är inte akademikeröverskottet och den stora ungdomsarbetslösheten något som kan få utskottet att tänka om? Är inte bristen på yrkeskunnigt folk i produktionen något som talar för ett annat grepp om dessa frågor? Är inte utvecklingen när det gäller våra anslutningsmöjligheter till EEC något som påverkat våra förutsättningar? Har ingenting hänt sedan 1970 som ännu starkare understryker kravet på samordning och förstärkning av prognosverksamheten? Enligt min mening måste man ha gömt sig i en buske för att inta den positionen. Men, fru talman, jag skall nu inte ytterligare förlänga debatten; jag hänvisar till framställningen i motionen. Jag kan dock inte underlåta att framhålla att de problem som jag har tagit upp i motionen är av sådan vikt att jag kommer att fortsätta mina ansträngningar att få ett gensvar i riksdagen på förslaget om en kraftfull satsning på en samordning och utbyggnad av prognosverksamheten i enlighet med motionsyrkandet. Men för dagen ställer jag inte något yrkande.

Fru talman! Herr Möller i Gävle anser tydligen att utskottet inte ägnat hans motion den uppmärksamhet som han menade att den förtjänar.

Vidare konstaterar utskottet: ”SCB och AMS har under hösten 1971 inlett överläggningar för att uppnå bättre samordning mellan serierna. Dessa överläggningar har ännu ej avslutats. Vidare har AMS tagit initiativ för att upplysa representanter för massmedia om innebörden av statistiken på arbetsmarknadens område.” Härtill kan läggas att civilutskottet för föredragning hade kallat representanter för såväl arbetsmarknadsstyrelsen som statistiska central byrån. De gav uttryck åt uppfattningen att man genom samråd borde försöka komma fram till en tillförlitligare statistik på det här området. Arbetet fortgår alltså, och det blir väl anledning att återkomma när de överläggningar som nu pågår avslutats och vi får se vad de har givit för resultat.
Fru talman! Jag har på intet sätt lagt ned någon prestige i min motion — det är inte särskilt intressant om det är just min motion som uppmärksammats, utan det är naturligtvis sakfrågan det gäller. Jag tycker dock att utskottet mot bakgrund av den utomordentligt allvarliga kritik och den livliga debatt som förekommit under vintern kunde ha kostat på sig att skjuta på och betona att det är utomordentligt angeläget att vi får en effektivare och bättre statistik. Resultatet av de överläggningar som pågår och som jag refererade till motser naturligtvis också jag med förväntningar. Men det hade varit tilltalande om utskottet och därmed hela riksdagen hade ställt sig bakom angelägenhetskravet.
Fru talman! Herr Hugosson sade i ett tidigare anförande att oppositionen hade varit negativ till låginkomstutredningen, och till intäkt för detta tog han en del saker som hade skrivits i icke-socialistisk press. Jag vill för det första säga att det är felaktigt att anse att en utrednings arbete och vad den kommer fram till inte skall kunna kritiseras i sak. Den åsikten har vi väl alla. När det gäller folkpartiets handlande i den här frågan begärde vi en sådan utredning, inte minst Bertil Ohlin, och vi framförde det kravet i flera partimotioner innan låginkomstutredningen tillsattes. Så herr Hugosson var ute i ogjort väder på den här punkten.

Fru talman! Jag anser mig ingalunda vara ute i ogjort väder. Herr Möller sade för en stund sedan att tre gånger har socialdemokratin sagt nej till oppositionens krav på bättre belysning av välfärden i samhället. Jag reagerade mot detta och sade att det ändå är regeringen som har tillsatt låginkomstutredningen. Förvisso har man rätt att kritisera en utredning och dess metodik och resultaten. Men oppositionens kritik mot låginkomstutredningen och speciellt dess huvudsekreterares sätt att arbeta under åren 1969, 1970 och 1971 vände sig varken mot metodiken eller mot resultaten. Först i och med att låginkomstutredningens arbete lades om från ett utredningsarbete till arbetsgrupper inom kanslihuset blev helt plötsligt låginkomstutredningen speciellt för folkpartiet så betydelsefull.
Fru talman! Vi anser det värdefullt att utredningen äntligen kom till, och vi anser det också värdefullt att det kommit fram en hel del resultat genom denna utredning, som för övrigt inte helt kunde avslutas just på grund av att den flyttades över till kanslihuset. Sedan vill jag bara säga att herr Hugosson är ute i ogjort väder igen när han nu hävdar att jag skulle ha sagt att socialdemokraterna inte alls var intresserade av dessa frågor. I mitt anförande sade jag mycket klart att diskussionen i dag gällde just de undersökningar som statistiska centralbyrån begärt anslag till.

Fru talman! Reservationen vid detta utskottsbetänkande gäller Kungl Maj:ts förslag om inrättande av en ambassad i Botswana. Vad är då Botswana? Enligt tillgänglig kalender är det en republik inom det brittiska samväldet med 600 000 invånare. Primitivt lantbruk och boskapsskötsel bedrivs. Landets ekonomi domineras av Sydafrika; valutan är gemensam för båda länderna, och många botswanier arbetar i Sydafrika. Vilken är motiveringen för att vi skall få en ambassad i detta relativt lilla land? Jo, den är att svenskt bistånd kommer att utgå. Hur stort är då detta bistånd? Fru talman! Jag skall passa på att rätta — jag höll på att av gammal vana säga ett tryckfel, men det är det inte — en felaktig uppgift i reservationen. Det står att utbetalningarna av svenska biståndsmedel till Botswana för budgetåret 1972 72. Det är detta svenska bistånd som gör att vi nu skall få en ambassad inom det landet. Reservanterna tycker att det är en ganska klen motivering. SIDA skall upprätta ett kontor i samma område, ett kontor som beräknas dra en kostnad på 600 000 kronor. Vilken uppgift skall då ambassaden fylla? Man frågar sig om inte SIDA kunde sköta SIDA. Ambassaden beräknas komma att dra en kostnad av 300 000-350 000 kronor. Det är säkerligen beräkningar i underkant — det är relativt kostsamt att köra i gång en ambassad, och det krävs en del personal för att hålla den i gång; det behövs en ersättare, det behövs en chaufför, det behövs något biträde, det blir dyrbara resor och dyrbara kommunikationer med hemlandet. Vi tycker att proportionerna mellan de administrativa kostnaderna i Botswana och det bistånd som kan uttalas blir orimliga. Nu kommer biståndet att stiga — i rask takt, har det sagts. Men även om så blir fallet — och då får man naturligtvis ta hänsyn till att en del utgår i form av lån, vilka är projekterade och inte kräver övervakning — blir proportionerna allt annat än gynnsamma mellan kostnader och utbetalningar. Det är inte heller sannolikt att en ambassad kan fylla andra uppgifter i fortsättningen än sådana som sammanhänger med SIDA:s bistånd. Detta är anledningen till att reservanterna yrkar avslag på Kungl. Maj:ts förslag i denna del. Vi hade faktiskt hoppats att utrikesminister Wickman under sin vandring från det strävsamma, sparsamma finansdepartementet till glansen och härligheten i Arvfurstens palats inte skulle glömma bort sin gamla sparsamhetspolitik.

Fru talman! Herr Hernelius har motiverat reservationen med tankegångar som redan framförts i reservationen. Han tycker att biståndet till Botswana är så litet att det inte finns anledning att inrätta en ambassad där. Nu sade han — och det står också i reservationen — att biståndet kommer att öka. Som jämförelse med den siffra som herr Hernelius nu rättade till vill jag säga att utbetalningarna av biståndsmedel år 1971/72 visserligen beräknades vara 4 miljoner, men redan om ett par månader börjar det budgetår då man skall planera för 15 miljoner kronor enligt SIDA:s förslag, och året därpå skall man vara uppe i 20 miljoner. Det kanske hade blivit bättre balans i reservationen om de här siffrorna hade varit med — om det över huvud taget hade blivit någon reservation i så fall; det kan jag ju inte bedöma. Det blir alltså verkligen fråga om en snabb biståndsstegring. Man har vidare anledning att tro att Botswana har en egen biståndsadministration som är mycket liten och att det därför är ganska naturligt att Sverige gör en ordentlig insats. Varför har man då ambassader? Ja, det är av en rad olika skäl. Personligen tycker jag att ett av skälen till att vi skall ha en ambassad där nere är att det är en bra utsiktspunkt i en del av världen som är orolig. Vi har betydande intresse av att verkligen veta vad som händer där. Det finns all anledning att hoppas att folken där nere skall ha en möjlighet att under större självständighet bestämma sin egen utveckling. Därför tycker jag personligen att det är bra att vi får en utsiktspunkt där. Eftersom jag ändå har ordet vill jag anföra ytterligare några saker. Utrikesdepartementets utredningskapacitet har ju behandlats och framför allt har utrikesutskottet noterat behovet av ytterligare information i Sverige om svensk utrikespolitik och om internationella frågor. Riksdagen har skrivit 1969 och utrikesutskottet påtalade två gånger i fjol att en ökning behövs. En viss förbättring har ju även skett. Utrikesutskottet har emellertid velat understryka att vi ännu inte är riktigt nöjda.

Jag kan tala om för utrikesministern att det inte är en tillfällighet att dessa punkter finns med. Sedan ytterligare några ord om Sveriges Radios programverksamhet för utlandet. Vi har en sakkunnig som skall bedöma dessa frågor, vilket vi i utskottet tycker är bra. Det är ganska självklart att Sveriges Radio skall bedriva en verksamhet på svenska just till svenskar i utlandet. Men det vore värdefullt för att inte säga nödvändigt att man får klarlagt hur lyssnarfrekvensen är beträffande program som riktas mot utlandet på annat språk än svenska. Jag förutsätter att den sakkunnige kommer med en sådan redovisning. Det var den ena saken, och jag ville gärna av utrikesministern få bekräftat att så är fallet. Den andra punkten gäller huruvida den sakkunnige kommer att redovisa sitt material i så pass god tid att det blir möjligt att i nästa års statsverksproposition ta med i beräkningen vad det här är fråga om. Jag tror att det skulle uppskattas, om det funnes möjligheter att göra en samlad bedömning.

Fru talman! Jag skall omedelbart svara herr Dahlén på hans fråga. Om utredningen som är annonserad i statsverkspropositionen och om vilken uppgifter också lämnats direkt till utskottet gäller självklart att ett av dess syften är att klarlägga och värdera effekten av den upplysningsverksamhet vilken — som herr Dahlén mycket riktigt påpekar — drar rätt betydande kostnader. Det ingår alltså i utredningsuppdraget. Utredningsmannens värdering av verksamheten och hans förslag till dess fortsatta utformning och naturligtvis därmed också en avvägning av just denna verksamhets roll i den totala upplysningsverksamheten kommer att slutföras under vårens lopp eller under sommaren. I god tid kommer den att hinna remissbehandlas så att det blir möjligt för oss att återkomma till frågan med förslag i nästa statsverksproposition.

Fru talman! Till herr Dahlén vill jag bara säga att proportionerna blir bättre med 20 miljoner, men de blir inte bra. Jag vill också till herr Dahlén säga att om det är fråga om att ha en observationspost, så finns det faktiskt några ambassader — inte många men faktiskt några — på platsen, t.ex. Nigeria och Zambia. Via kanaler i dessa respektive länder kan man naturligtvis också få de observationer man vill ha. Det brukar ju gå till så i länder där man inte har ambassader. Sedan vill jag, fru talman, passa på att yrka bifall till reservationen.
Fru talman! Sedan herr Dahlén hade bemött reservanterna i punkten 1 övergick han till att presentera sin egen tolkning av utskottets enhälliga betänkande på en rad andra punkter. Jag har behov av att säga, fru talman, att den tolkningen får stå för herr Dahléns egen räkning.

Fru talman! Jag har svårt att förstå hur man i mina konstateranden kan läsa in någon kritik av vad som har skett. Jag tycker att herr Lange skall läsa protokollet när det kommer och se. Det fanns ingen kritik från min sida på någon punkt. Jag var en trogen talesman för utskottet — och även för regeringen, hade jag en känsla av — i det sammanhanget. Jag yrkar alltså bifall till utskottets betänkande.

Fru talman! Det framgår inte riktigt klart under den här punkten vad saken i själva verket gäller. Saken är i korthet denna. En del människor, ofta unga, råkar illa ut utomlands. Det kan därför bli nödvändigt att sända hem dem till Sverige. Enligt informationer som vi fått på ambassader och konsulat utomlands sänds dessa människor mestadels hem till närmaste gränsstation i Sverige. Här får då sociala myndigheter ta nya tag för att sända dem vidare till hemorten. Detta kan, fru talman, inte vara en rimlig omgång; hemsändningen borde normalt ske ända till vederbörandes hemort. Nu framgår det av utskottets betänkande på den här punkten att överläggningar i frågan pågår mellan utrikesdepartementet och socialstyrelsen. Eftersom inga bestämmelser behöver ändras i sak, har jag på den punkten inget yrkande. Jag hoppas bara att det sker en ändring av det som tydligen nu är praxis. Dessutom tål det påpekas till slut att det ofta rör sig om lån och att dessa i stor utsträckning återbetalas.

Herr talman! När nu trafikutskottets betänkande nr 2 behandlas, kan väl först konstateras att vi på de flesta punkterna är överens i utskottet trots de många motionerna. En av orsakerna till detta är vetskapen om under vilka knapphetens stjärnor vi lever i ekonomiskt hänseende. Det är en orsak till att moderata samlingspartiet känner sig tvingat att också i år föreslå ett slopande av den 10-procentiga marginal som finns utöver en föreslagen medelsförbrukning och som tillkommit för att genom departementen ge de olika verken en större rörelsefrihet i investeringshänseende. Vi förstår väl smidigheten i en sådan princip och att det för verkschefernas del känns gott att ha den som en s.k. reserv. Befinner man sig emellertid i ett hårt ekonomiskt läge, får man finna sig i att begränsa sig och inte få utrymme att spela med en överpott. Jag är på det klara med att man som helhet inte kan kalla detta för besparing, men man begränsar möjligheterna till icke absolut nödvändiga åtgärder. Verken tvingar sig själva att begränsa sina utgifter redan inom ramen för den föreslagna medelsförbrukningen, och då blir det, herr talman, indirekt en besparing. Verken tvingas hela tiden att leta efter möjligheter till besparingar. Skulle de av olika skäl vara tvingade till en ökning, får de gå tillbaka till departementet och till riksdagen och begära tilläggsanslag. Det är ett visst besvär, och det innebär att verket ånyo blir granskat av riksdagen, vilket tvingar till särskilda överväganden. Herr talman! Det är endast detta jag har att här föredra, och jag yrkar med hänvisning härtill bifall till reservationen vid punkten 1.
Herr talman! Den här reservationen har återkommit år efter år, men jag måste erkänna att jag är ganska förvånad över att den har kommit den här gången. Under förra året fick vi nämligen ett bevis för hur angeläget det är att ha en marginal på 10 procent för den händelse det skulle vara möjligt av konjunkturmässiga skäl att överskrida den investeringsram som departementschefen ursprungligen hade tänkt sig. Denna marginal användes under förra året till att öka investeringsramen för postverket, för televerket och för statens järnvägar. Med tanke på det läge som vi då hade, med en stor arbetslöshet i landet och då det var sund ekonomisk politik att öka investeringarna, måste det ha varit till stor fördel att det var möjligt att göra detta utan riksdagsbehandling. Det är klart att man kan säga att om riksdagen hade fått tillfälle att ta ställning, så skulle man teoretiskt sett kanske ha kunnat plocka ut något annat investeringsområde som varit mera angeläget. Men nog är vi alla överens om att de långa väntetider som vi har när det gäller telefoner mycket starkt motiverar investeringar där. Nog har vi t.ex. alla klart för oss att det var ett fel att statens järnvägar under förra högkonjunkturen måste avvisa en del fraktavtal för att man inte hade tillräckligt med godsvagnar. Därför tror jag inte någon kan säga att det var fel att regeringen hade möjlighet att ingripa snabbt. Det är inte verken som har rätt att göra sådana saker. Det är regeringen som kan ingripa. Om regeringen måst gå till riksdagen med detta hade det blivit en proposition, sedvanlig motionstid, behandling i utskott och därefter avgörande i riksdagen. Det skulle ha blivit ett dröjsmål i ett läge, då det av konjunkturmässiga skäl var utomordentligt angeläget att dessa investeringar kom till stånd. Nåväl, säger man, men hur blir det om konjunkturen förbättras och det på nytt finns anledning strama åt utgifterna? Ja, då kommer denna marginal inte att tas i anspråk! Därför är det riktigt som herr Lothigius säger att detta yrkande under normala förhållanden inte innebär någon samhällsekonomisk besparing. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I en bilaga till årets statsverksproposition uttalar kommunikationsministern att han inte är beredd att tillstyrka det anslag som postverket har begärt för budgetåren 1971 73 för att täcka förlusterna för icke lönsam diligenstrafik och frakten av tidningar. Trots de kraftiga taxehöjningarna den 1 oktober förra året beräknas postverket detta budgetår förlora omkring 120 miljoner kronor. För att klara likviditeten trots den här förlusten begär kommunikationsministern att postverket skall få en rörlig kredit på 120 miljoner kronor i riksgäldskontoret. Med denna provisoriska åtgärd — rörelsekrediten måste väl dock omvandlas i ett anslag om allt skall gå rätt till — kan man säga att nödlösningen är klar för året 1971 73? Jag har svårt att förstå hur trafikutskottet kan dra upp riktlinjerna för trafikförsörjningen genom postverkets busslinjer utan att ha den sista pusselbiten klar. Hur mycket pengar disponeras för postverkets busslinjer 1972/73? Väger man inte olika åtgärder mot varandra? Gör man inte prioriteringar i detta hedervärda utskott? Man måste väl t.ex. ha snuddat vid = trafikförsörjningen i Norrland. I detta område «sköter postverket norr om en linje Östersund—Sollefteå den största delen av den fasta befolkningens, näringslivets och turismens behov av personoch godstransporter. Den trafikerade väglängden utgör 8 700 kilometer. Som jämförelse kan nämnas att SJ:s hela banlängd utgör 11 500 kilometer. Posten transporterar också över 4 miljoner passagerare årligen. Det är alltså ett mycket stort trafikområde som omfattas, och den delen lämnas utanför planeringen. På de trafiksvaga delarna har postverket att redovisa en förlust på 12,2 miljoner kronor för diligenstrafiken, och man kan räkna med att underskottet inte blir mindre för 1972/73. Om inte postverket kompenseras för den här förlusten måste det lägga om sin verksamhet på ett radikalt sätt — t.ex. gå över till lastbilstransporter av post längs vägarna och låta det icke lönsamma godset och de icke lönsamma norrlänningarna stå vid vägkanten och vänta förgäves. Det är naturligtvis av stort intresse Nr 41 att få veta hur det skall bli på det här området, och det beskedet borde Onsdagen den väl ha givits nu när servicen i stort diskuteras och bestäms. 15 mars 1972 Sedan har vi tidningsdistributionen. Frågan om hur postverkets underskott i tidningsrörelsen skall täckas gäller inte bara postverkets ekonomi utan också tidningarnas. Den berör dessutom i hög grad tidningarnas prenumeranter — särskilt i glesbygderna, där tidningsdistributionen av naturliga skäl är avsevärt kostsammare än i tätorterna. Om postverket inte erhåller det begärda driftbidraget för den icke lönsamma tidningsdistributionen, är det självfallet att det måste kräva fullt kostnadstäckande taxor av tidningarna för denna distribution. Det kommer i sista hand att gå ut över dem som skall ha tidningarna. Tidningsdistributionen beräknas ge ett underskott på 62,7 miljoner kronor för innevarande budgetår. De höga kostnader som postverket således skulle ha att ta ut av tidningarna skulle innebära en synnerligen hård press på deras redan mycket ansträngda ekonomi. Tidningarna måste naturligtvis kompensera sig genom att kraftigt höja sina priser — framför allt i glesbygderna, eftersom tidningarnas distributionskostnader där är högst. Det kan inte vara riktigt, anser jag, att statsmakterna bidrar till en sådan utveckling. Den skulle ju också betyda att starka hinder reses för pressens möjligheter att utföra sina samhällsuppgifter i informationens och opinionsbildningens tjänst, och den tjänsten bör också glesbygderna få del av. Ett sådant agerande skulle dessutom rimma dåligt med det presstöd som staten funnit angeläget att ge i olika former i andra sammanhang. Herr talman! Jag finner det angeläget att framföra detta. Det är märkligt att det inte har anvisats några medel för den här verksamheten för budgetåret 1972/73 och inte heller redovisats hur driftkapitalet, som nu disponeras som en rörlig kredit, skall omvandlas till ett anslag eller på annat sätt trollas in i årets budget. Herr talman! Med stöd av vad jag anfört vill jag yrka bifall till motionen 1237.
Herr talman! Trafikpolitiken får kammaren möjlighet att diskutera senare under riksdagen med anledning av det betänkande som trafikutskottet kommer att avlämna om den. Vad vi nu har att besluta om är de anslag till postverket som är upptagna i statsverkspropositionen. Departementschefen har sagt att han återkommer till frågan om vilka åtgärder som behövs för att få en balans i postverkets ekonomi, och när detta förslag kommer från Kungl. Maj:t får riksdagen tillfälle att ta ställning till det. Jag vill med anledning av vad herr Ångström här sade understryka att några inskränkningar i postverkets verksamhet inte finns angivna i det här betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I anslutning till denna punkt skall jag ta upp en detalj. I motionen 1199, som har väckts av herr Hovhammar m.fl., har yrkats att riksdagen skall begära hos Kungl. Maj:t att postnummer skall införas i telefonkatalogen för varje abonnent. Detta krav har ett enhälligt utskott avslagit bl.a. därför att det skulle ställa sig ytterligt kostsamt och vara administrativt mycket besvärligt med nuvarande manuella arbetsrutiner. Att jag har begärt ordet i anslutning till den här motionen beror på att det sedan ett antal år på de första sidorna i telefonkatalogen funnits uppgifter om postnummer för de i telefonkatalogen upptagna postadresserna. Det har, tycker jag, varit mycket värdefullt att ha dessa uppgifter i telefonkatalogen. Man har ofta använt telefonkatalogen som ett adressregister, och det vore bra att i samma bok kunna få uppgifter även om postnummer. I de telekataloger som håller på att tryckas finns inte dessa uppgifter med av kostnadsskäl. År 1971 kostade införandet av dessa uppgifter 513 000 kronor, vilket motsvaras av ett genomsnittligt pris per sida på 5 850 kronor. Att kostnaderna är så höga betingas av att televerket i detta sammanhang låter postverket betala annonspris. Det kan alltså synas vara mycket — 513 000 kronor. Men jag har i dag från Annons-Krantz infordrat uppgifter om priserna för en annonssida i årets telefonkatalog. I Stockholmsdelen kostar den 25 803 kronor, i Göteborgsdelen 13 542 kronor och i Malmödelen 10 614 kronor. Ystad och Gotland klarar sig undan med 5 490 kronor, medan man i övriga områden i landet får betala 8052 kronor för en helsidesannons i telefonkatalogen. Så mycket pengar kan naturligtvis inte postverket anslå för att få dessa uppgifter införda i telefonkatalogen. Det rör sig om sammanlagt 95 sidor i telefonkatalogerna. Men på dessa sidor finns det en hel del reklam, så det är totalt 88 sidor som det här gäller. Postverket kan alltså inte klara dessa 88 sidor, trots att postverket gärna skulle vilja ha den här informationen i telefonkatalogen. Jag tycker att det är beklagligt att televerket måste ta ut annonspris av postverket för detta. Jag kan inte finna någon anledning att ta ut högre kostnader än de verkliga kostnaderna för televerket. I grundlagen, herr talman, finns det fortfarande någon formulering om att myndigheterna skall räcka varandra handen, och jag tycker att televerket skulle ha räckt postverket handen i den här frågan. I dag är det faktiskt 91 procent av alla postförsändelser som har postnummer. Det uppges att det är mycket få bland befolkningen som vet att postnumren återfinns i telefonkata Nr 41 logen, och det är ju beklagligt; det beror väl på dålig marknadsföring. Onsdagen den Att den här informationen försvinner ur telefonkatalogen tycker jag är 15 mars 1972 synd, och det tycker jag naturligtvis speciellt därför att jag varit en av — — — dem som sett till att den kommit in där. RS anslagsehov
Herr talman! Får jag först säga att jag personligen har stora sympatier för de synpunkter som herr Hugosson här framfört. Men jag har begärt ordet för att understryka en sak som utskottet framhåller, och det är detta att utskottet utgår från att frågan om att föra in postnumret i adressen vid varje telefonabonnents namn omprövas vid en framtida övergång till datasystem. Anledningen till att utskottet har avstyrkt motionen är att vi fick upplysningar om att med det manuella system som man för närvarande har skulle en sådan här omläggning vara mycket besvärlig och kosta en hel del pengar. Men jag vill säga i själva sakfrågan, att postnumret är den mest väsentliga delen av en adress. Postnumret säger mera än adressorten, därför att det finns flera postnummer på en och samma adressort. Postnumret är alltså på det sättet en bättre anvisare om var en människa bor än adressorten, som ju i princip helt skulle kunna uteslutas, om vi tänkte riktigt rationellt. Om därför telefonkatalogen i framtiden skall uppta adressen på varje abonnent är det ju naturligt att man har med den väsentligaste delen av adressen. Jag tror att det finns stora sympatier för denna tanke i utskottet, men det är upplysningarna om de kostnader som skulle uppstå med det manuella system man för närvarande använder som har gjort att utskottet avstyrkt motionen.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

Herr talman! Bara några ord i anslutning till punkten 3 i trafikutskottets betänkande nr 2 som vi nu behandlar. Jag har tillsammans med förste vice talman Torsten Bengtson väckt en motion, nr 522, där vi hemställer att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om en utredning om övergång till en för hela landet enhetlig telefontaxa. I vår motion har vi pekat på önskvärdheten, inte minst ur rättvisesynpunkt, av att telefontaxan utformas på ett sådant sätt att hänsyn icke skall tagas till var vederbörande abonnent bor i landet. Telefontaxan bör utformas på liknande sätt som gäller beträffande brevportot. Tiden bör nu vara inne, med hänsynstagande till bl.a. telenätets utbyggnad, att införa en enhetstaxa för hela landet. Denna kunde lämpligen utformas så att en periodavgift inregistreras för var tredje minut oavsett om samtalet sker inom riktnummerområdet eller ej. Genom en sådan taxeändring skulle en utjämning av teletaxorna komma till stånd i syfte att skapa större rättvisa mellan olika abonnenter. Herr talman! Utskottet har icke tagit ställning till frågan om en s.k. enhetlig telefontaxa, med hänsyn till att telefontaxeutredningens förslag är under remissbehandling. Utredningens förslag har ännu ej prövats av 163 televerkets styrelse, men när så skett kommer det att underställas Kungl. Maj:t för slutligt avgörande. Under sådana förhållanden anser sig utskottet ej ha skäl att ta ställning till själva sakfrågan. Jag har full förståelse för utskottets ståndpunkt och har därför inget att erinra. Jag vill understryka vad utskottet anfört om det angelägna i att de sålunda framlagda förslagen snarast genomförs samt att det fortsatta utredningsarbetet fullföljs i enlighet med riksdagens tidigare gjorda uttalande rörande behovet av en utjämning av teletaxorna. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Tekniken inom teleområdet har gått mycket snabbt framåt, och när det gäller automatiseringen har vi inom vårt land nästan helt och hållet klarat av den. Det förvånande är emellertid att taxesättningen inte alls har följt med den tekniska utvecklingen. Telefontaxorna baseras alltjämt delvis på ett gammalt system, då det fordrades ganska omfattande manuella insatser för att förmedla samtalen. Sådana insatser görs inte numera. Om man frågar en tekniker på detta område om det är någon större skillnad på samtal som utväxlas t.ex. inom Ystad och samtal mellan Ystad och Haparanda, får man till svar att skillnaden ligger endast i kabelkostnaden. I övrigt finns det egentligen inga skillnader. Om man då vet att kabelkostnaden är ytterst ringa, så kommer man ju fram till att det egentligen borde vara enhetliga telefontaxor. Det har också gjorts andra tekniska framsteg på teleområdet. Med de tidigare koaxialkablarna kunde man exempelvis expediera ett par tusen samtal samtidigt, men numera kan man ta tiotusen samtal på samma kabel utan några större anordningar. Kostnaderna för kablarna har sålunda blivit mycket lägre. Jag kan inte säga säkert, men det är möjligt att kostnadsskillnaden inte är mycket större än för ett brev som skall befordras längre eller kortare sträcka. Och då skulle konsekvensen vara att alla telefonsamtal skall kosta lika mycket, eftersom man ju bör utgå från den reella kostnaden. Nu har emellertid utskottet inte direkt tagit ställning till taxefrågan utan hänvisar till 1969 års telefontaxeutredning, som man säger har långtgående förslag till regional utjämning. Det är ju bra. Men vi har motionerat i detta ämne åtskilliga år, och varje gång har det sagts att detta är ett omfattande arbete; därför har också frågan uppskjutits gång på gång, och vi dras alltjämt med dessa konstiga telefontaxor, som är baserade på ett gammalt system. När utskottet refererar till nämnda utredning säger utskottet emellertid någonting som jag har reagerat mot. Det står i betänkandet att det bedöms som orealistiskt att räkna med exakt samma kostnader. Ja, om man tolkar uttrycket exakt mycket hårt, så kan man kanske hålla med om det, men i stort sett är ju kostnaden egentligen densamma oavsett var man ringer inom landet, och då kan jag inte beteckna det som något annat än en sorts tröghet eller konservatism att man inte låter taxesättningen följa med i den tekniska utvecklingen. Jag hoppas verkligen att man ser litet mera modernt på denna fråga och följer med tekniken när taxorna skall fastställas. Nr 41 Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.
15 mars 1972 Herr talman! Jag vill här anknyta till vad som sägs i motionen 1199, — Televerkets anslagssom har väckts från företagarhåll representerande tre olika partier här i = pehoy riksdagen. Motionärerna önskar där att postnummer till varje abonnent snarast införs i telefonkatalogen.
Onsdagen den
För många människor har telefonkatalogen i dag blivit en adresskalender, och i en sådan kalender vill man ju finna så många fullständiga och exakta uppgifter som möjligt. Eftersom postnummer numera är obligatoriska och då ganska hårda bestämmelser finns om att man skall använda sig av sådana nummer har vi ansett det vara viktigt — och det har också från många håll framförts önskemål härom — att postnummer skall medtagas i telefonkatalogen. Jag tycker också att utskottet har behandlat denna fråga ganska positivt, även om utskottet har yrkat avslag på motionen, och jag vill tacka herrar Hugosson och Gustafson i Göteborg för de inlägg som de här gjort och som vittnade om en positiv tolkning av motionens innehåll. Detta innebär väl, att när en övergång till data blir aktuell — och det händer ju nu mycket på dataområdet — kommer hela denna fråga att omprövas. Jag tackar för utskottets positiva skrivning. Herr talman! Jag har inget direkt yrkande att ställa.

Herr talman! Med anledning av vad som här har anförts beträffande önskemålen om en enhetlig teletaxa för hela landet vill jag säga några ord. Det finns motioner på denna punkt från olika partier. Frågan har ju också varit mycket brännande. Det sägs nu att motionerna återkommer år efter år, och man tycker liksom att ingenting händer. Jag vill då understryka vad utskottet säger, nämligen för det första att televerket redan har fattat beslut om taxelättnader för telefonsamtal med centralort i eget kommunblock, och de genomförs nu successivt. För det andra finns ett förslag från telefontaxeutredningen som säger att den högsta avståndsklassen skall slopas.

Detta telefontaxeutredningens förslag, som nu är föremål för prövning, innebär ett ganska stort steg framåt. Men vi skall inte inbilla oss att det går att genomföra detta utan kostnader. Dels blir det investeringskostnader, dels måste man räkna med ökade taxekostnader på de kortare avstånden, om man skall åstadkomma en utjämning. Här har inte ställts något yrkande, och utskottet har ju också varit mycket positivt till tanken på en mer enhetlig teletaxa. Jag vill även på denna punkt yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna 1200 och 1206 framföres förslag om att förutsättningar bör skapas för inrättande av en tågfärjeförbindelse mellan Ystad och Swinoujåcie i Polen. Förslaget innebär en påbyggnad av den sedan 1964 igångvarande färjeförbindelsen mellan dessa orter. Man kan angripa frågan från olika aspekter. Internationella intressen företrädes främst från polsk sida. Från svensk sida finns starka kommunala och regionala intressen som lägger stor vikt vid frågans positiva lösande. Jag skall här anföra några av de motiveringar som framföres i frågan. Från polsk sida har visats stort intresse. De polska myndigheterna har gjort stora ekonomiska insatser, bl.a. vid hamnanläggningen i Swinouj §cie, vilken bygges ut för att tjänstgöra även som tågfärjeläge. Vidare har man investerat i de redan trafikerande färjorna. Men i Polen är man också beredd att svara för nya tågfärjor som behövs till en utökad trafik. De gjorda investeringarna i terminalen och i de tre fartyg som nu trafikerar Ystad omfattar ett belopp på ca 100 miljoner svenska kronor. Vidare planeras byggandet av två nya tågfärjor. Beställningarna skulle eventuellt komma att läggas hos ett svenskt varv. Den pågående såväl godssom persontrafiken har ökat kraftigt från år 1967 till år 1971. Lastbilarnas antal har ökat från 937 till 8 800, personbilarnas från 7 100 till 16 000, och passagerareantalet har ökat från 45 000 till 83 000 personer. Trafikunderlaget för en tågfärja skulle enligt polsk bedömning för närvarande omfatta 600 000 ton. Beträffande framtidsprognosen omnämnes att produkter som t.ex. järn, plåt och kol är varor till vilka det behövs direkta järnvägsförbindelser för att ha möjlighet att öka handeln. Vidare understrykes att om varor från Sydeuropa, Mellersta Östern och Sovjetunionen transporterades transit genom Polen skulle detta innebära betydligt ökade godsmängder, och häri skulle då ingå handeln inte bara med Sverige utan också med övriga nordiska länder. Enligt gjorda marknadsundersökningar skulle handeln mellan Sverige och Polen innebära en betydande ökning av godsvolymen till att om tio år vara mellan 800 000 och 1,2 miljoner ton. Detta var något om de polska åtgärderna. Från svensk sida är det främst Ystads kommun som visat intresse för denna trafik. De i Ystad vidtagna investeringarna belöper sig till ca 24 miljoner kronor. Till detta har arbetsmarknadsstyrelsen lämnat bidrag med ca 5 miljoner kronor. I samband härmed har både från regeringshåll och från arbetsmarknadsstyrelsen framhållits den stora lokaliseringspolitiska betydelse som Polentrafiken har och att en fortsatt trafikutveckling skulle vara gagnande, inte bara för närområdet utan för hela östra Götaland. Men alla synpunkter från centralt håll är inte lika positiva. Statens järnvägar, som gör sin bedömning helt utifrån egen företagsekonomisk synpunkt, hyser tveksamhet om att öppna tågfärjeled Sydskåne—-Polen. Om underlag föreligger för en sådan och valet står mellan Ystad och Trelleborg, väljer statens järnvägar Trelleborg därför att man har trafik där redan tidigare Sådana ställningstaganden från statens järnvägars sida har vi fått möta tidigare, och de är alltför ensidiga. Får en sådan inställning råda, innebär detta ytterligare försämring av andra lokaliseringsmöjligheter. Men bakom Ystads hemställan om utvidgning av trafiken till även en tågfärja står en stark opinion. Länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län förordar ur regionalpolitisk synpunkt just Ystad. Man betonar kraftigt att en tågfärjeled mellan Ystad och Polen skulle utgöra en betydande förstärkning av den färjetrafik som redan är i gång. En sådan utbyggnad skulle medverka till en bättre lokalisering och därigenom lätta trycket på sydvästra Skåne. Samma uppfattning har lantbruksorganisationerna och företagarföreningen, som understryker att ur näringspolitisk synpunkt en lokalisering av tågfärja mellan Polen och Ystad skulle bli en stimulans för ett allsidigare näringsliv i de sydöstra regionerna. Av den förvärvsarbetande befolkningen i denna region svarar jordbruket för en hög andel. Industrisidan domineras av mindre företag, varav flera inom livsmedelsbranschen. En tågfärja mellan Ystad och Polen skulle med de trafikunderlagsberäkningar som tidigare anförts få en betydande godsvolym. Detta skulle väsentligt förbättra utnyttjandet av järnvägslinjen Ystad—Malmö. Järnvägstrafiken löper jämsides med den delvis färdigbyggda riksvägen Ystad-Malmö, vilken väg erhållit status E 14 och fortsätter mot kontinenten via Polen, Tjeckoslovakien och Österrike och där färjorna förbinder som en flytande landsväg. Då regeringen har att avgöra denna fråga är det reservanternas uppfattning att riksdagen nu som sin mening skall uttala att denna nya tågfärjeförbindelse bör komma till stånd och lokaliseras i enlighet med motionärernas förslag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2 vid punkten 4 i trafikutskottets betänkande nr 2.
Herr talman! Riksdagen behandlar många olika förslag till regionalpolitiska åtgärder; det har vi upplevt inte minst under förmiddagens debatt. I trafikutskottets betänkande nr 2 behandlas också under punkten 4 någonting som handlar om lokaliseringspolitik — motionerna 1200 och 1206, som tar upp frågan om tågfärjeförbindelse mellan Ystad och Swinoujscie i Polen. Jag behöver kanske, herr talman, säga Ystad i Sverige, därför att de som bor i de sydöstra delarna av Sverige upplever det ibland som om de kanske inte tillhörde Sverige — med den behandling de delarna ofta får. Den föreslagna färjeförbindelsen är inte bara en polsk och en svensk angelägenhet. Även andra öststater än Polen — såsom Tjeckoslovakien och Ungem — använder oftast denna kommunikationsled. Man har haft en färjeförbindelse på den nämnda sträckan under några år och den har haft en mycket positiv utveckling. Godsmängden har ökat undan för undan och i dag uttransporteras ca 1 000 tunga fordonskombinationer per månad. Nu har polackerna emellertid framfört att det även finns gods som är lämpat för tågfärja, och den framställningen har gjorts för lång tid sedan. Polackerna är nu angelägna om besked från regeringens sida huruvida de får kommunikationer med Ystad eller om denna tågfärjetrafik kommer att gå till en annan del av Skåne. Det är en dragkamp mellan Ystad och Trelleborg om denna färjeförbindelse. Polackerna har vid flera tillfällen klart uttalat att de endast är intresserade av kommunikationen med Ystad. Man för naturligtvis automatiskt in diskussionen på kostnader, och det skall man göra därför att upprättandet av dylika kommunikationer oftast innebär avsevärda kostnader. I Ystad har man snart färdig en terminal, som är byggd med anledning av den färjetrafik man redan bedriver dvs. för de tre färjor som nu trafikerar linjen Ystad —Swinoujscie. Terminalen är emellertid mycket väl lämpad för att ta emot även en tågfärja. Investeringarna i denna terminal är delvis gjorda med AMS-medel. Statens kostnader för en ytterligare investering, vid ett bifall till begäran om tågfärja mellan Ystad och Swinoujscie, är inga alls. Den järnvägslinje som behöver dras ut till färjeläget är ungefär 150 meter lång och Ystads kommun har visat sig villig att stå för den kostnaden. När det gäller de stora kostnaderna, dvs. för själva fartygen, har polackerna klart uttalat att de helt står för dem. Det skulle alltså vara en ur svensk synpunkt mycket god affär att säga ja till linjen Ystad—Swinoujscie. Den ökade öststatshandeln bör vara ett argument för att lägga denna kommunikationsled via Polen. I andra debatter, som gällt vår vidare handel med västsidan och vår anslutning till EEC, har det framförts att vi har en alltmer ökad marknadsandel på den östra sidan av Europa, och det är riktigt — den marknadsandelen ökar år för år. Då bör man naturligtvis ta en viss hänsyn till de länder som skall trafikera en blivande kommunikationsled. Länsstyrelserna i såväl Malmöhus län som Kristianstads län har uttalat sig positivt för Ystad i den här frågan, och det har även företagareförbund och lantbruksförbund gjort. Sydöstra Skåne är ett område som man mycket väl kan nämna då det är tal om regioner med svag sysselsättning. Området har åderlåtits av en strukturförändring, som inneburit att lantbruket rationaliserats och människorna tvingats att flytta västerut. Det är därför att hälsa med stor tillfredsställelse om sydöstra Skåne skulle få denna kommunikation. Både Ystad och Trelleborg ligger som bekant i Malmöhus län, men detta till trots har alltså länsmyndigheterna tagit ställning för Ystad. Jag bor visserligen på andra sidan om länsgränsen, men skall man kunna få en positiv utveckling för sydöstra Skåne, måste man se hela sydöstra Skåne som en enhet, trots att de fem kommunblock som ingår där ligger på båda sidor om länsgränsen. En förutsättning för att bygden över huvud taget skall få en chans i framtiden är att man samordnar intressena. Sysselsättningen i sydöstra Skåne skulle kunna få en puff framåt — det är ingenting som säger att man får det i och med den här kommunikationsleden, men det har visat sig att kommunikationer är en förutsättning för att näringar skall etablera sig i ett område. Det är två saker som man därvid frågar efter, nämligen kommunikationer och skolor. För att kunna dra till sig näringslivet måste vi kunna peka på goda kommunikationer. Men frågan gäller naturligtvis inte bara sydöstra Skåne — stora delar av södra Sverige och hela landet skulle ha nytta av att dessa kommunikationer kom till stånd. Polackernas negativa inställning till Trelleborg skall jag inte här gå in på, men de har uttalat att de inte vill tänka sig något annat alternativ än Ystad. Detta är en typisk lokaliseringspolitisk fråga.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

Herr talman! Vi har i utskottet ägnat denna fråga mycket stort intresse, eftersom vi förstår vad den betyder från regionalpolitisk synpunkt för dessa delar av landet. Vi bad statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Hassle att komma upp till utskottet, och han gav en ingående föredragning om läget. Efter att ha lyssnat till den föredragningen kom majoriteten i utskottet till uppfattningen att frågan icke är så utredd att riksdagen för närvarande kan göra ett direkt ställningstagande. BI. a. pågår överläggningar mellan polska och svenska myndigheter. Här har i debatten redovisats vad polackerna säger och inte säger, men faktum är att de officiella överläggningarna mellan Polen och Sverige icke är slutförda. Eftersom denna angelägenhet berör både Polen och Sverige är det ganska naturligt att man, innan man tar direkt ställning i riksdagen, avvaktar utgången av de polsk-svenska samtalen. Detta är anledningen till att utskottet inte har funnit sig kunna göra något direkt ställningstagande. Jag vill dock understryka vad utskottet har sagt, nämligen att man ”förutsätter att vid frågans bedömning skälig hänsyn tas till regionaloch lokaliseringspolitiska aspekter”. Med det uttalandet vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I november förra året ställde jag en fråga till inrikesministern om tågfärjeförbindelsen mellan Ystad och Polen och då främst med regionalpolitisk motivering. Jag hävdade, att en sådan färjeförbindelse kan utgöra ett viktigt komplement för att styra investeringar till sydöstra Skåne, där befolkningsutvecklingen varit negativ under decennier och bidragit till att Skåne fått den befolkningsmässiga slagsida som för närvarande råder. Inrikesministern delade min uppfattning och menade att en komplettering av nuvarande färjeförbindelse med en tågfärjeförbindelse skulle kunna förbättra områdets utvecklingsmöjligheter, att frågan också har andra viktiga aspekter samt att den skulle prövas av regeringen under den närmaste tiden. Sedan dess har åtskilliga månader förflutit och man väntar fortfarande lika otåligt på ett definitivt besked i Ystad, i sydöstra Skåne och i Trelleborg icke att förglömma, som anser att en ny tågfärjeförbindelse går ut över den som finns sedan gammalt mellan Trelleborg och DDR. Jag har med intresse lyssnat på herrar Håkanssons och Komstedts argumentering. Jag instämmer i den regionalpolitiska bedömningsgrunden att Polentrafiken får anses ha stor lokaliseringspolitisk betydelse för näringslivet i sydöstra Skåne samt att näringslivet i berörda delar av landet måste få all den stimulans som är möjlig att ge. Jag är emellertid inte övertygad om att reservationen i sig själv — med min bedömningsgrund — i sak är starkare än utskottsmajoritetens skrivning, som ju förutsätter att vid frågans bedömning skälig hänsyn skall tas till regionala och lokaliseringspolitiska aspekter. Av denna anledning, herr talman, och på grund av att riksdagen med stor majoritet kommer att ställa sig bakom hemställan i detta utskottsbetänkande samt att Kungl. Maj:t, som nu så att säga har alla fakta i målet, kommer att pröva frågan inom kort, avser jag för min del att rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har i motionen 1235 anfört att en utbyggnad av Roslagsbanan till normal spårvidd och med anknytning till det övriga järnvägsnätet av olika anledningar är befogad och att Kungl. Maj:t snarast bör vidta åtgärder för att en sådan utbyggnad kommer till stånd samt att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna detta som sin mening. Nu har trafikutskottet under den punkt vi här behandlar uttalat sig om motionen och avstyrkt den. Som jag har anfört i motionen visar all erfarenhet att goda vägoch järnvägsförbindelser betyder mycket för en bygds utveckling. Ett ökat antal järnvägsförbindelser skulle medföra att trafiktrycket på vägarna kunde minskas, och detta gäller i högsta grad Stockholms län. Trafik lederna in mot Stockholm är få och blir mycket hårt belastade. Trafiken i regionen kommer troligen att bli ännu större framdeles på grund av utvecklingen av Finlandstrafiken. Den ökar som vi vet lavinartat från år till år. Det är därför nödvändigt att något avlasta vägarna genom en upprustning och breddning av Roslagsbanan. En sådan utbyggnad mellan Hallstavik och Stockholm skulle också stimulera fler företag att etablera sig i de norra delarna av Stockholms län, där fler arbetstillfällen förvisso behövs, lika väl som i många andra delar av våra avfolkningsbygder. De här synpunkterna har också framförts från företagarhåll i flera olika sammanhang. Man har från företagarhåll visat mycket stort intresse för att få en utbyggnad av Roslagsbanan till stånd. Sådana önskemål har uttalats från t.ex. Holmens bruk, som ju äger pappersbruket i Hallstavik, och från Stockholms läns företagarförening. I yttrandet över regionplanen har Norrtälje kommun direkt begärt denna utbyggnad, därför att den skulle gynna industrin, framför allt i Rimbo och Hallstavik. Övriga berörda kommuner har också varit klart positiva och uttalat att Roslagsbanan måste behållas och upprustas. Man har t.ex. från kommunalt håll i Täby sagt att det behövs en enorm upprustning av Roslagsbanan för att täcka framtidens behov. Man anser alltså att framtidens behov kommer att kräva det. Utskottet avstyrker motionen bl.a. med hänvisning till att förhandlingar förts mellan SJ och Stockholms läns landsting om banans överförande i landstingets ägo. Vad de förhandlingarna ledde till vet vi nu. Landstinget får köpa järnvägen mellan Stockholm och Rimbo. Däremot får man inte köpa delen mellan Rimbo och Hallstavik. Man får inte heller köpa stationsbyggnaden vid Stockholms Östra och stationsbyggnaden med tillhörande mark och anläggningar i Rimbo. Om SJ beslutar sig för att sälja stationsbyggnaderna i Rimbo och Stockholm står alltså landstinget med en järnväg, men utan ändstationer. Det blir konsekvensen. Utskottet säger också att frågan om utbyggnad till normal spårvidd och därmed sammanhängande frågor bör prövas vid eventuella förhandlingar mellan närmast berörda transportintressenter och järnvägsmyndigheter. Som jag tidigare har sagt tycks företagarrepresentanter och kommunala myndigheter vara helt ense om att Roslagsbanan bör rustas upp och helst breddas till normalspår. Berörda transportintressenter som utskottet talar om har alltså sagt sin mening i frågan. Ägarskapet till banan har genom uppgörelsen mellan landstinget och SJ delats på ett olyckligt sätt, vilket inte tycks göra det lättare för kommuner och företag att förhandla sig fram till förbättringar. I utskottets utlåtande sägs till slut: ”Någon åtgärd från riksdagens sida synes sålunda ej påkallad.” När frågan häromdagen debatterades i Stockholms läns landsting yttrades bl.a. att kritik mot landets trafikpolitik inte bör föras i landstinget. Men var skall den då föras? Inte i landstinget, säger man, och någon åtgärd från riksdagens sida anser trafikutskottet inte heller påkallad. Allt mot bakgrunden av att trafikanterna enhälligt kräver förbättringar — och mycket talar för att sådana måste till om inte vägarna skall bli ännu mer överbelastade än för närvarande. Det går enligt min mening inte att bolla den här frågan från den ena instansen till den andra och säga att problemet får lösas på något annat sätt. Det går inte att säga som i landstinget att kritik inte skall drivas i landstinget, och som i riksdagens trafikutskott att någon åtgärd inte synes påkallad från riksdagens sida. Man bollar bara frågan fram och tillbaka utan att någonting sker, medan trafikanterna är intresserade av att något händer. Jag anser inte att vi från riksdagens sida kan nöja oss med detta bollande under förhoppningar om att någon annan skall göra något. Vi bör själva ta initiativet här i riksdagen. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen 1235 år 1972. Ett bifall till motionen innebär att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad i motionen anförts om önskvärdheten av en utbyggnad av Roslagsbanan.

Herr talman! Rent underhållningsmässigt tror jag det var förståndigt av herr talmannen att låta oss få en tur på Roslagsbanan som omväxling till turerna mellan Ystad och Swinoujscie! Jag hade emellertid tänkt att något få kommentera de motioner och den reservation som rör frågan om den svenska tågfärjeförbindelsen från Ystad till Polen, den förbindelse som vi så innerligt hoppas skall bli verklighet. Jag vill gärna instämma med dem som här tidigare har talat för reservationen. Även om utskottet har en liten nyans av vänlig skrivning, så anser jag inte — till skillnad från herr Petersson i Röstånga — att den skrivningen räcker för mig.

Vi har ju i samband med frågestunder fått löften om ställningstaganden: första gången skulle ett avgörande ske i månadsskiftet november—-december, därefter vid årsskiftet, sedan flyttades det fram till månadsskiftet januari—-februari. Tidpunkten är inte helt avgörande, men för hela den bygd som berörs är detta en alltför allvarlig fråga för att SJ:s ensidiga bedömning skulle få bli avgörande för regeringens ställningstagande. Det är också därför frågan är föremål för så stor uppmärksamhet. Det är nog riktigt som utskottets ordförande sagt att det alltjämt pågår förhandlingar med Polen. Men vi vet också att den ansvarige ministern Tarantowic i Warszawa redan i oktober/november klart bestyrkte de siffror som här har nämnts av bl.a. herr Håkansson i Asmundtorp. Jag tycker att det är ganska underligt om SJ:s ledning kan ifrågasätta riktigheten i de uppgifter som ges från ett främmande land. Jag skulle vilja föra in en fråga: Måste det inte bedömas som en ganska ovänlig handling, om man här i Sverige inte skall vara beredd att ta emot gods som sändes från ett främmande land till svensk mark? Det rör sig om en åtgärd som, utan att det skulle kosta några pengar, skulle kunna bidra till att något förbättra balansen mellan den västra kanten av Skåne och den östra — att häva den slagsida som vi här har fått. Jag vågar påstå att vi på Österlenkanten inte ofta har besvärat riksdagen i fall där vi vet att det förekommer problem av likartad karaktär i nästan hela vårt land. Detta är emellertid en så speciell angelägenhet att vi har tillåtit oss att besvära riksdagen och be om ett klart ställningstagande i Ystads favör. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag också ber att få ansluta mig till dem som har yrkat bifall till reservationen 2.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby och jag har i sak samma uppfattning i denna fråga. Vi har emellertid olika uppfattningar om huruvida utskottets skrivning eller reservationen är bäst ägnad att föra frågan framåt. Trafikutskottet förutsätter att Kungl. Maj:t kommer att ta hänsyn till regionala och lokaliseringspolitiska aspekter. Jag anser för min del att det är en stark skrivning, som en stor riksdagsmajoritet kommer att ställa sig bakom. Med hänsyn till detta och till att Kungl. Maj:t inom kort skall pröva frågan vidhåller jag min uppfattning att majoritetens skrivning är den bästa.

Herr talman! Det är först och främst glädjande för en ystadsbo att konstatera det intresse som finns för färjeförbindelser med i detta fall Polen. Jag har med intresse lyssnat på de talare som har anfört praktiskt taget allt vad som kan anföras till fördel för en tågfärjeförbindelse med Polen. Jag konstaterar att allt vad som nu har anförts och anförs i dessa dagar i stort sett överenstämmer med vad vi från socialdemokraternas Sydöstskånekommitté anförde redan i september 1971 vid en uppvaktning hos kommunikationsministern. Jag behöver inte upprepa vad vi då anförde, eftersom det sammanfaller med vad som nu här har framhållits. Anledningen till att jag nämner socialdemokraternas Sydöstskånekommitté nu är att herr Håkansson framhöll lantbrukarorganisationernas intresse för denna fråga. För att göra bilden fullständig skall man kanske också nämna att såväl den politiska som den fackliga arbetarrörelsen 1967 inför den nedåtgående trend som vi då hade i sydöstra Skåne gick in för att i organiserad form försöka på olika sätt vända utvecklingen där. Jag nämner detta också därför att jag tycker att det är litet vårdslöst av herr Komstedt att här göra gällande att vi i sydöstra Skåne på något sätt skulle ha behandlats särskilt illa. Han måste vara dåligt underrättad. Jag skulle inför kammaren kunna redovisa en rad åtgärder, som har vidtagits från regeringshåll och av arbetsmarknadsstyrelsen under senare år för att förbättra sysselsättningen i sydöstra Skåne, men jag skall nu avstå från detta. Så är det emellertid, och det är bara att konstatera att herr Komstedt tydligen inte vet någonting om det. Jag nämnde att alla de skäl som anförts för en färjeförbindelse redan har redovisats, och vi från sydöstra Skåne är naturligtvis glada åt all den uppslutning vi kan få i denna fråga. Låt mig bara tillägga med adress till herr Komstedt att vissa förutsättningar redan har skapats. Den utbyggnad som gjorts av färjeläget i Ystad har skett efter det att vi uppvaktat regeringen och AMS, som ställt medel till förfogande.

13 av utskottets 15 ledamöter står bakom uttalandet, representerande alla de fem i riksdagen företrädda partierna. Jag bedömer det som en styrka att så många har ställt sig bakom ett yttrande som är så positivt. Har man litet erfarenhet av riksdagsarbete, så vet man att det inte är så förfärligt ofta som utskott skriver positivt, när enskilda ledamöter motionerar i något ärende, och det är ytterst sällsynt att ett utskott är så positivt som i det här fallet. Herr talman! Med det anförda vill jag ha deklarerat att vi som tillhör Sydöstskånekommittén kommer att rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! Det är möjligt, herr Mårtensson, att jag är vårdslös, men jag tror inte att det är så farligt i den här frågan i alla fall. Det är väl en tolkningsfråga vad som är positivt för sydöstra Skåne. Det är en tolkningsfråga även bland herr Mårtenssons egna partikamrater. Herr Mårtensson talade om uppvaktningen för kommunikationsministern. Med kännedom om herr Mårtenssons djupa förankring i departementet måste jag ställa frågan: Varför har inte trappspringet givit något resultat? Det borde ha givit resultat, eftersom herr Mårtensson har möjligheter att påverka bedömningen i kanslihuset. Den Sydöstskånekommitté, som nu företräder herr Mårtenssons parti, borde genom att rösta för reservationen medverka till ett snabbt och för Ystad positivt ställningstagande. När man har erfarenhet från riksdagsarbetet så vet man hur det brukar gå till, sade herr Mårtensson. Jag kan inte peka på någon lång erfarenhet och är antagligen alldeles för grön för bedömande här, men jag har fått lära mig i mitt vanliga jobb att de besked som finns är ja eller nej. Det finns inget jaså. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t i sin prövning skall ta skälig hänsyn. Det där är också en fråga om tolkning. ”Skälig hänsyn” är för mig luddigt. Det finns ja eller nej, herr Mårtensson, och jaså finns inte. Skälig hänsyn och positiv skrivning må så vara, men vad människorna vill ha är ett besked. De vill att herr Mårtensson skall bekänna färg och säga om han är för en tågfärjeförbindelse eller inte. Det är det avgörande. Den här frågan är faktiskt så pass angelägen för oss där nere att vi borde från alla partiers sida visa intresse för att få ett positivt jakande uttalande från riksdagen när det gäller våra regionalpolitiska strävanden.

Herr talman! Det är klart att det hade varit enklare om utskottet sagt antingen ja eller nej och ingenting annat. Men nu har inte utskottet sagt jaså heller. Man har gjort ett uttalande i positiv riktning, vilket jag bedömer som synnerligen värdefullt och som alltså — om riksdagen ställer sig bakom det — måste hälsas med tillfredsställelse. Herr Komstedt menar väl inte allvar, när han vill att jag skall svara om jag är för Polenfärjan eller ej? Det är klart att jag är. Det behöver inte herr Komstedt fråga om. Vad beträffar frågan om att det dröjer så länge innan regeringen kan komma att ta ställning, så har utskottets ordförande anfört att det beror på de förhandlingar som pågår mellan Sverige och Polen. Resultatet av dessa förhandlingar måste vi och regeringen givetvis avvakta innan man tar ställning till denna fråga.
Herr talman! Jag måste ändå ställa mig frågande trots herr Mårtenssons deklarationer att jag inte behöver vara tveksam. Det är jag för att herr Mårtensson ändå ställer sig bakom ett yrkande om avslag på motionerna.
Herr talman!

Det är förklaringen till vårt ställningstagande.

Herr talman! Utskottets ärade ordförande nämnde att utskottet har använt mycken tid till att diskutera frågan, och han undersökte dess vikt. Det är riktigt att vi har diskuterat frågan ingående. Man har från utskottsmajoritetens sida skrivit positivt — det kan inte direkt bestridas. ”Skälig hänsyn” står det. Men man stryker också under att det är SJ:s övervägande och bedömningar som man väntar på, och det är väl SJ som är den fördröjande parten. Efter vad man har förstått av olika uttalanden är man från polsk sida klar över sin linje. Där har det sagts ifrån att blir det ingen tågfärjetrafik över Ystad, blir det ingen tågfärja, utan då kommer man att fortsätta med bil, och man kommer att öka biltransporterna. Då måste vi fråga oss: Är det lyckligt att vi får en ökning av den tunga trafiken från Polen som nu är ett faktum? SJ ser detta ensidigt från sin sida. Man vill koncentrera så mycket som möjligt till stambanan. Det är naturligtvis bättre ur SJ:s synpunkt, men ur fördelningsoch lokaliseringssynpunkt i ett vidare perspektiv är det inte lyckligt. Jag har således den uppfattningen att polackerna är helt klara i sin inställning, men här är det SJ:s bedömning som fördröjer regeringens ställningstagande.

Herr talman! Jag vill bara komplettera herr Håkanssons referat av vad utskottet skriver. Utskottet säger inte att det är statens järnvägar som skall göra den slutliga prövningen. Utskottet säger att färjeförbindelsen för närvarande övervägs av statens järnvägar ”och avses vidare underställas Kungl. Maj:ts prövning”. Det är självklart att en fråga av den regionalpolitiska vikt som det här gäller inte kan få avgöras av statens järnvägar; den måste bli föremål för en mer allsidig bedömning. Med anledning av herr Åkerlinds yrkande vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i fråga om motionen 1235 med den motivering som utskottet har angivit.

Herr talman!

Hade man gjort detta från början, så skulle man enligt vår mening inte ha hamnat i det skandalösa läge som t.ex. Arlanda befinner sig i och som, utan överdrift, har skadat vårt anseende som en högt utvecklad industrination, känd — åtminstone tidigare — för effektivitet och god ordning. Vi tror att den anordningen också skulle ha givit oss samma möjligheter att genom statskassan understödja utvecklingen på de inhemska banorna ute i landet. Vi avstod från bolagsyrkandet i år för att samla oss till nästa år. När nu emellertid herr Wirmark motionerar om att primärflygplats av Arlandas typ inte skall subventioneras av angränsande kommuner på grund av sin specifika rikskaraktär, vill vi ge en chans till en debatt och ett ställningstagande i frågan. Det är nämligen från mina utgångspunkter inte alls klart att vi skall ha det förfarande som vi nu har i fråga om Arlanda trots 1963 och 1970 års riksdagsbeslut. Jag anser att vi i detta speciella fall hindrar Arlandas utbyggnad, hindrar de snabba och nödvändiga besluten, samtidigt som det är orätt att kommunen skall nödgas bidraga med stora belopp till ett riksintresse. En bolagsbildning med kommunen vore en helt annan sak, den vore direkt en god affär för kommunen. Nu, med den ekonomiska uppgörelse som finns, är det snarare tvärtom. Jag kan förbereda kammaren på att säkert någon kommer att säga: Lothigius har fel, det här är en god affär också för kommunen. Jag tror det blir svårt att övertyga mig om att eländet Arlanda är en god affär för kommunen eller ens blir det med nuvarande konstellation och med det arbetssätt som används. Till Arlanda kommer ju mest genomgångstrafik, och Stockholm skulle alltså inte få stor nytta av detta som man gör gällande. Jag tror att de utbyggnadsplaner som nu görs är av den kostnadsstorleken, exempelvis i förhållande till det mycket enklare och effektivare Kastrup, att räntabiliteten på Kastrup är skyhögt högre än vad man kan åstadkomma i framtiden för Arlanda. Sedan, herr talman, är det inte guld allt som glimmar — med buller och miljöproblem, långa färdvägar och hög trafikintensitet. Den stolta näringsoch befolkningskoncentrationen, som i går räknades som en positiv ekonomisk faktor, räknas i morgon som en negativ. Så konstig har världen blivit — eller så positivt förändrad, om man så vill. Jag ber att nu få överlåta till herr Wirmark att argumentera vidare för sin motion, men jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! Tillsammans med några andra folkpartister har jag i motionen 1234 återkommit till frågan om finansiering av investeringar i primärflygplatser. Redan förra året hade vi, samma motionärer, väckt förslaget, som här redan sagts, att ett bolag skulle bildas för Arlanda flygplats gemensamt för staten och kommunerna i regionen.

Riksdagen avslog emellertid motionen. Vägledande var tanken att Arlanda flygplats inte skulle ges någon särbehandling i det här avseendet. I år har vi återkommit med ett förslag om att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle begära att frågan om ett generellt slopande av kommuns skyldighet att bidra till finansieringen av sådana här investeringar utreds och att regeringen sedan lämnar förslag till riksdagen i detta syfte. Enligt gällande riktlinjer skall kommunen eller kommunerna som berörs svara för markkostnaden och 37,5 procent av kostnaderna för byggande av anläggningar. På kommunernas investeringsbidrag skall luftfartsverket utbetala ränteersättning enligt statens normalränta. Amortering av bidraget sker fr.o.m. året efter det budgetår varunder anläggningen tagits i bruk. Det betyder alltså att kommunerna fungerar som bank åt staten. Tar man i betraktande att kommunernas bidrag kommer att återbetalas under en mycket lång tid, ända upp till 40 år anläggningstiden oräknad, förstår man vilka likviditetssvårigheter detta kan skapa för en kommun eller ett landsting som redan brottas med stora problem när det gäller att låna upp pengar till de allra nödvändigaste kommunala investeringarna. Olägenheterna förvärras av att de kommunala bidragen troligen får finansieras genom lån med betydligt kortare amorteringstid än den tid som gäller för återbetalningen från luftfartsverket. Till irritationen bidrar också att den kommunala upplåningen bara kan ske till räntesatser som ligger högre än den som gäller för den av staten utbetalade ersättningen. Det är, herr talman, inte att undra på att Svenska kommunförbundet i en skrivelse till herr Norling påtalat de här problemen. Kommunförbundet säger följande i denna skrivelse, daterad den 17 december förra året och underskriven av borgarrådet Inge Hörlén: ”Vid ett flertal tillfällen har statsrådet Norling deklarerat att kommunerna har det primära ansvaret för den lokala trafiken. Enligt styrelsens mening bör, om en rationell ansvarsfördelning mellan stat och kommun skall kunna åstadkommas, staten då ta det fulla ansvaret för övrig trafik, dvs trafik av regional och rikskaraktär. Statsmakterna bör således helt ansvara för samtliga de flygplatser som krävs för att upprätthålla en tillfredsställande transportförsörjning på riksoch regionnivå. Statsmakterna har, inom ramen för den trafikpolitiska målsättningen, fastlagt en kostnadsansvarighetsprincip innebärande att varje trafikgren skall svara för sina kostnader. Enligt styrelsen bör dock denna kostnadsansvarighetsprincip inte leda till att den civila luftfarten bär alla de kostnader som är hänförliga till civil luftfart. Statsmakterna bör, i likhet med vad som gäller beträffande järnvägstrafiken, genom bidrag till luftfartsverket köpa alla de olönsamma tjänster samhället anser luftfartsverket bör utföra.

Här har alltså kommunernas egen intresseorganisation skarpt kritiserat det nuvarande systemet. Borde inte detta föranleda både kommunikationsministern och trafikutskottet att tänka om i den här frågan? Det är ju uppenbart att det nuvarande systemet är tungrott. Staten och kommunerna måste ju komma överens — skulle kommunen inte vilja sluta en överenskommelse försenas utbyggnaden och investeringarna. Det kan väl inte vara ett rationellt system för att planera och upprätthålla en tillfredsställande flygtransport försörjning. Förhållandena framstår, herr talman, som mest orimliga när man betraktar Arlanda. Den första bild av Sverige som många utländska flygresenärer — till nästan 80 procent består Arlandas trafik av utrikestrafik och charter till och från utlandet — får vid Arlanda är sannerligen inget vackert visitkort. Jag tänker på den trängsel och brist på utrymme som där möter, på de trånga och otidsenliga lokalerna som tar emot passagerarna och som ofta medför en besvärande köbildning med långa, mycket långa, ringlande köer. Dessa lokaler måste givetvis snabbt ersättas av nya och bättre. Det framstår som så mycket mer nödvändigt när man vet att passagerarantalet ökar med en explosiv snabbhet. Enligt propositionen hade Arlanda 1970 mer än 2,5 miljoner passagerare. År 1971 var siffran över 2,8 miljoner. Prognosen säger att Arlanda 1975 får ta hand om ytterligare 1 miljon passagerare och 1980 mer än det dubbla antalet, 6,2 miljoner. Till bilden hör att Arlanda är en god affär. Jag påpekade i debatten förra året att överskottet beräknas ligga på ca 20 miljoner kronor per år. Under mitten av 1970-talet sjunker det något på grund av de stora investeringar som måste göras, men prognosen visar att överskottet sedan stiger snabbt igen, för att i mitten på 1980-talet uppgå till ca 85 miljoner kronor. Fram till budgetåret 1985/86 kommer Arlanda troligen att ge minst 500 miljoner kronor i ackumulerat överskott, och fram till samma tidpunkt måste landstingen lämna investeringsbidrag till Arlanda åtminstone av storleksordningen 350 miljoner kronor. Redan för de närmaste fem åren beräknas bidraget uppgå till 100 miljoner kronor. Nu resonerar väl utskottet som i fjol, att vinsten på Arlanda hjälper till att betala underskottet på andra flygplatser. Då vill jag säga att den effekten kan man få ändå, även om man slopar kommunernas bidrag. Vad jag finner orimligt och stötande — och det har också alla ledande politiker inom Stockholms läns landsting gjort, oavsett partitillhörighet — är att en geografiskt begränsad del av landets befolkning, nämligen skattebetalarna inom Stockholms och Uppsala län, skall bidra med krediter till utbyggnad av en flygplats som redan ger så god vinst. Vari består det solidariska i ett sådant system, som innebär att en ansenlig börda läggs på en region? Nej, som Kommunförbundet förutsätter bör flygplatsernas utbyggnad vara en statens affär, och om delar av denna verksamhet inte bär sig kan det täckas av överskottet från de flygplatser som går med vinst eller vid behov genom bidrag från staten som ersättning för de olönsamma tjänster man begär. Dessa bidrag, om det nu blir några, skulle alla medborgare oberoende av bosättningsort få vara med om att betala. Då slipper vi så uppenbara regionala orättvisor som vi har i dag. Herr talman! Detta är inte bara en Stockholmsfråga utan också en fråga om hur vi smidigast och mest ändamålsenligt skall bedriva utbyggnaden av våra flygplatser. Som jag ser det finns det inget rimligt skäl till att kommunerna skall fungera som bank åt staten. Och frånsett det är det absurt att begära bidrag av kommunerna för en statlig verksamhet av denna typ, när kommunernas utrymme på lånemarknaden begränsats så starkt. Kommunerna disponerar ju i dag knappt 10 procent av lånemarknaden, samtidigt som de kommunala investeringarna har ökat kraftigt i förhållande till de totala investeringar som görs här i landet. Är det då klokt att lägga sten på börda och begära av kommunerna att de skall låna ut pengar till staten — och detta under så lång tid som det här gäller? Nej, herr talman, det system som vi motionärer förordar, och som reservanterna förordar, skulle vara både enklare och rättvisare. Därför blir min slutsats, att ju förr man omprövar den nuvarande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna, desto bättre är det. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 3, som vid punkten 5 har avgivits av herrar Lothigius och Komstedt.

Herr talman! När det gäller trafikpolitiken beträffande vägarna, järnvägarna osv. har vi varit och är de främsta förespråkarna för att upprätthålla 1963 års trafikpolitiska beslut.

Vi anser att verksamheten såsom den är upplagd har hindrat oss från att bygga ut våra primärflygplatser så att vi kan möta den internationella konkurrensen, och det, herr talman, är bakgrunden till vårt ställningstagande. När vi sedan använder ordet skandalös när det gäller Arlanda så är det bara ett upprepande av vad trafikanterna på Arlanda säger, inte vad vi själva i varje del påstår.
Herr talman! Herr Mellqvist frågade mig om det var min åsikt att det överskott som nu skapas i Arlanda skulle grävas ner där och inte komma övriga flygplatser i landet till del, i den mån det nu räcker till. I mitt första inlägg sade jag flera gånger att man kan bibehålla det nuvarande solidariska systemet även om man slopar de kommunala bidragen. Även om man ger en rimlig del av överskottet till Arlanda — och det betyder alltså en snabbare utbyggnad än för närvarande — så kommer det att räcka till även för bidrag åt andra delar av landet. Min åsikt är att luftfartens utveckling är en riksangelägenhet som vi alla solidariskt bör bära. Om transfereringarna inte räcker till mellan flygplatser som går ihop och sådana som inte bär sig är det enda rimliga att alla medborgare bidrar till att via staten täcka underskottet. Då måste var och en bidra efter sin förmåga, eftersom statsskatten är progressiv, och då undviker vi regionala orättvisor av den här typen. Jag upprepar: Vad finns det för skäl till att kommunerna skall tjänstgöra som bank åt staten just på det här området, och det i ett läge när kommunernas likviditetssituation är mer ansträngd än någonsin? Jag ber att få upprepa övriga skäl, för herr Mellqvist hade ju inte hört några bevis för våra påståenden. Det nuvarande systemet är tungrott och kan lätt leda till administrativa problem om den statliga parten och kommunparten inte kommer överens. Det nuvarande systemet leder också till en regionalt orättvis belastning på medborgarna, vilket inte kan vara eftersträvansvärt. Lägger man därtill de allmänt principiella skäl som finns finner man att sakskälen talar för att vi skall slopa de kommunala bidragen och därmed också för att vi skall ompröva 1967 års beslut samt de följdbeslut som fattats. Det är dithän vi har syftat. Att riksdagen vid flera behandlingar bekräftat ett beslut som vi tycker är dåligt hindrar inte i och för sig att riksdagen inte i dag bör fortsätta att bekräfta det beslutet; man kan och bör ompröva det.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det sker en del i vårt land på det här området, men det sker så förbålt långsamt, ärade vice ordförande i trafikutskottet. Och det är bakgrunden till att vi vill ha en förändring härvidlag. Vi har kommit efter när det gäller flygplatserna i förhållande till det övriga Europa; det är det som är bekymmersamt och det är det som gör att kostnaderna blir så mycket högre än man annars skulle kunna räkna med. Man skulle mycket väl ha kunnat lösa frågan om kommunernas behov av medinflytande om herr Mellqvist — och riksdagen — hade tillgodosett våra önskemål föregående år genom att skapa en bolagsform där man mer fristående hade kunnat arbeta med dessa problem.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Mellqvist nu talade om kommunernas och landstingens inflytande. Låt mig då säga att staten har det avgörande inflytandet över tillkomsten av en flygplats. Jag tycker därför att min linje är logisk när jag hävdar att med det avgörande inflytandet också bör följa det fulla ansvaret för investeringarna. För övrigt vill jag när herr Mellqvist efterlyser skälen för en ändring av nuvarande system säga att man också till honom kan ställa den motsatta frågan: Varför behålla nuvarande system? Bevisbördan ligger nämligen snarast på dem som försvarar det nuvarande systemet, vilket har så uppenbart ologiska inslag, som t.ex. detta att 37,5 procent kommunala bidrag medför mycket litet inflytande.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Sellgren från folkpartiet, herr Gernandt från centerpartiet och min partikamrat herr Brundin lämnat in en motion, nr 711, i vilken vi begär att Kungl. Maj:t skall tillsätta en utredning om allmänflygets vidare utveckling. Denna motion har trafikutskottet behandlat i sitt betänkande som föreligger här i dag, och utskottet har tagit ställning till motionen i en ganska positiv anda. Trafikutskottet hänvisar till att Kungl. Maj:t har uppdragit åt luftfartsverket att ”utarbeta normer och anvisningar till grund för flygplatsplaneringen ävensom i anslutning härtill verkställa översyn av vissa författningsbestämmelser på luftfartsområdet”. Detta är i och för sig gott och väl, men jag hoppas det inte verkar överdrivet pessimistiskt när jag säger att det inte är till fyllest; i varje fall går det alldeles för långsamt för att de primära mål som vi med vår motion siktat till skall kunna uppnås. Trafikutskottet skriver vidare i sitt betänkande att det dessutom pågår ”utredningsarbete, som genom en särskild arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet inletts för att skapa bättre betingelser för en övergripande trafikplanering på det regionala planet”. Även i det avsnittet hyser jag tvivel om att det har någon positiv effekt på det syftemål vi har med motionen. När man här talar om ”trafikplanering på det regionala planet” är jag inte säker på att allmänflyget verkligen blir föremål för någon särskild uppmärksamhet på det området. I själva verket, herr talman, är allmänflyget ett missförstått kommunikationsmedel, missförstått och felvärderat av de flesta, därför att man inte känner till vad allmänflyget egentligen är, vilket snabbt och betydelsefullt kommunikationsmedel det redan har blivit och framför allt vilken lysande framtid det kan ha om det behandlas riktigt av myndigheterna. I dagens läge känner jag inte till något snabbare kommunikationsmedel än allmänflyget på avstånd mellan 150 och 1 500 kilometer. Med tanke på att Sverige ligger i utkanten av den europeiska kontinenten — jag kan t.o.m. precisera mig och säga i utkanten av EEC — kan vi konstatera att det redan av den anledningen är viktigt för oss att vidareutveckla ett sådant snabbt kommunikationsmedel. Den tiden måste definitivt vara förbi när allmänflyget ansågs vara ett slags sportflyg för ett fåtal fanatiker. Det är ett trafikmedel som på grund av den tekniska utvecklingen har framtiden för sig, och man kommer i nästa generation att i oanad omfattning använda sig av småflyg, allmänflyg, vid resor. Allmänflyget kan i dag utrustas och är mycket ofta utrustat med ungefär samma avancerade tekniska hjälpmedel som de stora flygplanen. Med den snabba tekniska utvecklingen på detta område kan vi föreställa oss att det blir lättare för allt flera att använda det i framtiden. Därför är det viktigt att vi skaffar oss en objektiv och allsidig utredning om de möjligheter vi har för att gynna ett sådant kommunikationsmedels utveckling. Jag är rädd för att utskottet inte tillräckligt klart får fram detta. Tyvärr hade jag inte tillfälle att delta i behandlingen. Självklart är jag tacksam för att utskottet sett så positivt på motionen som det gjort, men det räcker inte enligt min mening i detta fall, herr talman. Jag skulle kunna uppta kammarens tid ytterligare genom att lämna många praktiska exempel på hur viktig denna fråga är. Rent parentetiskt skall jag bara göra en anmärkning. Tänk om bilismen i sin barndom skulle ha behandlats så förstrött som man i dag behandlar trafikflyget! Då hade vi inte haft en sådan enorm bilism som vi har och vi hade heller inte haft ett sådant välstånd. Det är synpunkter som en kommande generation kommer att lägga på detta trafikmedel när den bedömer vårt domslut här i dag. Jag skall lämna ytterligare en upplysning. Det är kanske inte så många som känner till att allmänflyget de facto står för två tredjedelar av de flygtimmar som flyget tar ut i Sverige — t.o.m. i Amerika. Två tredjedelar är en rätt stor andel av det totala antalet flugna timmar. Nog bör man ta hänsyn till en så mäktig kommunikationsgren! Jag har flera gånger sagt att utskottets skrivning är positiv. Om avslaget träffar kinden eller om det känns på något annat sätt spelar väl ingen roll, men på grund av den vikt jag fäst vid allmänflygets chanser för framtiden yrkar jag, herr talman, bifall till motionen 711.

Herr talman! Innan jag går över till att kommentera utskottets majoritetsskrivning på några punkter vill jag säga något om det särskilda yttrande som fröken Hörlén och jag har fogat till trafikutskottets betänkande nr 2, punkten 5, som gäller finansieringen av investeringar i primärflygplatser. Här har tidigare refererats till Kommunförbundets framställning förra året, och jag vill säga att jag i princip delar Kommunförbundets inställning. Det är ingen ny inställning från min sida. När den nuvarande luftfartspolitiken beslutades år 1967, kämpade jag från dåvarande andra kammarens talarstol för de synpunkter som Kommunförbundet förra året framlade utan att få gehör för dem. Därför genomfördes 1967 års luftfartspolitiska beslut. Jag anser fortfarande att det beslutet inte var lämpligt och att det hade varit bättre om vi fått det annorlunda. Jag anser att detta luftfartspolitiska beslut bör bli föremål för omprövning. Nu är det inte så enkelt att man bara hux flux kan besluta att vi nu skall ändra på ett system som varit etablerat under så pass lång tid. Under den tid som gått har en hel rad avtal slutits med olika kommuner — jag avser Sturups, Arlanda och Härryda flygplatser. Här har lagts fast vissa regler. Skall man ändra i den riktning som Kommunförbundet här föreslagit, måste detta föregås av en allsidig omfattande utredning som tar hänsyn inte minst till de regionalpolitiska synpunkterna. Vi har i vårt särskilda yttrande sagt, att vi anser att en översyn bör komma till stånd när tillräckligt underlag föreligger från pågående utredningsarbete på det trafikpolitiska och regionalpolitiska området. Det är av denna anledning som jag inte kommer att rösta med reservationen utan med utskottet med den uttryckliga redovisning av folkpartiets uppfattning som gjorts i det särskilda yttrandet. Man skall inte heller tro att det här är så enkelt som det från visst håll har gjorts gällande under debatten. Man har sagt att man fått förseningar i flygplatsbyggandet på grund av dessa förhållanden. Men är det någon människa som tror att vi hade fått ett snabbare flygplatsbyggande om staten ensam fått svara för finansieringen av flygplatserna? Förvisso inte. Här finns en avgörande skillnad mellan reservanternas uppfattning, som herr Lothigius framförde den, och motionärernas uppfattning. Herr Wirmark säger nu att man mycket väl kan ha det solidariska systemet. Staten sköter hela finansieringen, och sedan kan man ha ett solidariskt system. All right, det håller jag med om, det är mycket möjligt. Det finns principiellt mycket som talar för det systemet. Men det innebär i och för sig inte att man får ett snabbare flygplatsbyggande. Herr Lothigius säger att redan nästa år skall han komma med förslaget om ett bolag för de här storflygplatserna. Ja, då kan man argumentera efter en annan och rakt motsatt linje. Då är det inte staten som sköter finansieringen, utan det enskilda flygplatsbolaget, och då kan man kanske göra gällande att det kan gå att driva fram flygplatser snabbare om kommunen är mer intresserad. Men det är ju en helt motsatt utgångspunkt till den som herr Wirmark har. Jag bara säger detta som ett litet exempel för att visa att denna fråga är komplicerad och därför kräver ingående överväganden. Sedan, herr talman, vill jag övergå till att kommentera några av de synpunkter som kommit fram under debatten. Herr Clarkson talade om allmänflyget och yrkade bifall till den motion som han och herrar Sellgren, Brundin och Gernandt har framfört, därför att han tyckte att utskottet hade avstyrkt motionen. Men jag vill understryka här att utskottet sedan flera år — det gäller även trafikutskottets föregångare, statsutskottets fjärde avdelning — har visat ett mycket stort intresse för allmänflyget. När riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begärde att luftfartsverket skulle göra en översyn och planering när det gäller flygplatsbyggandet i landet, så sade statsutskottet tydligt ifrån att allmänflygets intressen och villkor här måste beaktas. Det säger också trafikutskottet. Skulle det visa sig att ett sådant hänsynstagande till allmänflyget inte sker inom den utredning som luftfartsverket håller på med, då finns det all anledning att återkomma, och då tror jag inte herr Clarkson kommer att bli ensam om den saken, för utskottet har gjort uttalanden som på den punkten är tydliga. Utskottets värderade vice ordförande talade om industriflygfältet i Borlänge och det särskilda yttrande som han har gjort tillsammans med herr Karlsson i Malung. Jag vill säga att den väsentliga anledningen till att utskottsmajoriteten inte kunnat bifalla motionen om ett industriflygfält i Borlänge är att detta ingår i länsplanen. Vi tycker att dessa frågor bör behandlas i samma ordning som övriga frågor i länsplanerna. Man får på det sättet en avvägning mellan olika krav. Med anledning av den stora publicitet som denna fråga fått och de överdrivna förhoppningar man kanske väckt i Dalarna skulle jag gärna vilja skicka med ett litet ord på vägen. Jag anser att det är utomordentligt vanskligt att tro att man genom ett särskilt industriflygfält i Borlänge eller i någon annan del av landet skulle kunna få de resultat som de ivrigaste förespråkarna nu vill göra gällande. Det av den enkla anledningen att det inte finns något flygbolag i världen som har lyckats få ett fraktflyg som enbart baserar sig på godstransport lönande. Inte ens flygbolag i stora industricentra, där det finns enorma industrier, har lyckats göra ett fraktflyg lönande med enbart godstrafik. Den flygfrakt som är lönande är den som går ”under passagerarnas fötter” i passagerarflygplanen och kompletterar denna trafik. Jag hyser all respekt för de strävanden som finns att aktivera Borlängetrakten, men låt mig samtidigt skicka med dessa ord på vägen för att man inte skall tro att det är alltför lätt att åstadkomma de syften som man strävar till. Allra sist, herr talman, vill jag ta upp frågan om Härryda flygplats, där utskottet har ett speciellt intresse. Förra året beslöt trafikutskottet enhälligt att hemställa till Kungl. Maj:t att låta undersöka möjligheterna att tidigarelägga Härrydafältet ett år, så att det skulle kunna vara färdigt 1976 i stället för 1977. Anledningen var helt enkelt den att nuvarande Torslanda flygplats är så överbelastad att det kan vara mycket svårt att där över huvud taget bedriva en rationell flygverksamhet åren 1976—1977. Man riskerar att få göra investeringar i banor som bara skall användas ett eller två år, och det kan ju inte på något sätt vara rationellt. Man var från experternas sida mycket skeptisk till trafikutskottets hemställan. Som jag nämnde redan i remissdebatten har emellertid luftfartsverket lagt fram ett förslag till Kungl. Maj:t, som går ut på att man med användande av en ny metod och utan några extra kostnader skulle kunna få flygplatsen färdig redan 1976. Luftfartsverket framhåller att det finns större anledning att tro att flygplatsen med denna metod blir färdig 1976 än att den skulle bli färdig 1977 med användande av den konventionella metoden. Därför har luftfartsverket förordat detta nya system. Jag hade hoppats att här få ett uttalande från kommunikationsministerns sida, men han befinner sig på tjänsteresa i Sovjetunionen. Han har försökt att få behandlingen av detta ärende flyttad till annan dag, men det har inte varit möjligt. Det beror alltså inte på något bristande intresse att kommunikationsministern inte är här i dag. Jag hoppas ändå här från talarstolen kunna framföra vad jag vet är hela trafikutskottets uppfattning, nämligen att Kungl. Maj:t vid prövningen av luftfartsverkets hemställan gör detta i en positiv anda och allvarligt undersöker möjligheterna att uppnå det syfte som riksdagen var enig om förra året.